Herr talman! Jag ber att kortfattat få säga till herr Einar Eriksson att i det exempel som han anförde med en person med mycket höga inkomster blir det inte så värst mycket kvar sedan inkomsttagaren förmodligen fått betala en skatt på 80 procent — de återstående 20 procenten är ju inte så mycket. Som jag berörde i mitt första inlägg får man betala folkpensionsavgift upp till 65-årsåldern, alltså under den aktiva tiden då man har goda inkomster och har en mycket hög marginalskatt. Då vederbörande inkomsttagare uppnått pensionsåldern och folkpensionen utfaller — kanske tillsammans med tjänstepension — har han alldeles säkert en lägre skatteprogression. Detta faktum kan vi inte bortse ifrån — det hänger ihop med principen om avdrag för avgifter kontra beskattning av pension, Detta har inte så liten betydelse i detta sammanhang.

Herr talman! Det förelåg förvisso icke någon trosviss optimism hos de motionärer, som i år åter väckte förslaget om en rimlig skattesänkning för de s.k. ensamstående. Motionerna om de ensamståendes skattesituation är och förblir en följetong, och någon happy end kan ännu inte skönjas. Möjligen blir det ett nytt och litet gladare kapitel i höst, när familjeskatteberedningen presenterar sitt betänkande. Ett enhälligt bevillningsutskott har alltså i betänkandet nr 47 åter avstyrkt ett motionspar — i år är det I: 262 och II: 332 — där vi motionärer yrkar att skattesatserna för ensamstående vid den statliga inkomstbeskattningen sätts ned med en procentenhet i inkomstskikten 6 000—40 000 kronor. Det skulle kosta ungefär 100 miljoner kronor i inkomstbortfall, och det har statskassan enligt utskottet inte råd med. Någon diskussion beträffande möjligheten till omfördelning mellan gällande skatteskalor har efter vad jag förstår av utskottets skrivning på den här punkten — inte förekommit. Jag skall inte ta upp tiden med någon analys av frågeställningen. Kammaren känner så väl till denna. Kammaren vet — om inte på annat sätt så genom motionerna — hur den fortgående inflationen innebär en ständig skärpning av den progressiva beskattningen av reallönerna. Den vet att det skärpta skattetrycket = hårdast drabbar den skattebetalarkategori som de ensamstående utgör. Den vet att skattesystemets uppbyggnad lett till att en skatteövervältring på denna kategori automatiskt kommit till stånd. Familjeskatteberedningen «beräknar att den hösten 1968 skall avge ett betänkande, som enligt uppgift i någon mån kommer att beröra beskattningen av ensamstående — denna heterogena grupp på mer än en miljon människor. I väntan på familjeskatteberedningens förslag har debatten om de ensamståendes skattesituation i viss mån avstannat men, herr talman, dock inte helt. Den avvaktande attityden bryts då och då av enskilda protester i press och radio-TV. De ensamstående — inte minst de frånskilda, änkorna och änklingarna — vet och har negativ erfarenhet av att vid beräkning av den statliga inkomstskatten tillämpas för gift skattskyldig en skatteskala och för de ensamstående en annan skatteskala med brantare progression. De ensamstående har länge — kanske alltför länge — undrat över det rättvisebegrepp som ligger till grund för skattelagar som säger att med civilståndet som riktmärke börjar för gift skattskyldig progressiviteten vid 12 000 kro Ang. den ekonomiska politiken, m.m. nors beskattningsbar inkomst men för ensamstående redan vid 6 000 kronor beskattningsbar inkomst och stiger dessutom snabbare. Nu råkar skattekategorin ensamstående inte höra till de högröstade i samhället. Kanske är det en bidragande orsak till att de har mera skatt och färre rättigheter, att de står sist i bostadskön, att folkpensionsavgiften är lika stor för en ensamstående som för två gifta, att samma sak gäller ortsavdragen även om endast den ena maken haft inkomst. De s.k. ensamstående är påtagligt diskriminerade i fråga om möjligheterna att konkurrera om en bostad. Socialförsäkringarnas regler diskriminerar också i vissa fall de ensamstående. Detta är alltså fakta, värda att begrundas i en ekonomisk debatt i ett demokratiskt land i allmänhet och av en familjeskatteberedning i synnerhet. Jag kommer osökt att tänka på Orwells Djurfarmen, där det heter: » Alla är lika men några är mer lika än andra.» Citatet kan efter behag tillämpas på vilken som helst av de två av civilståndet betingade skattekategorierna. Ja, herr talman, det finns mycket att säga i denna fråga om denna ensamståendeskatt som läggs på en kategori medborgare som hör till de lägsta inkomsttagarna i riket, läggs på t.ex. äldre outbildade som blivit ensamma. Men eftersom i dag ingen som helst argumentation kan påverka just den här skattefrågan, avstår jag från vidare plädering. Det statsfinansiella läget har inte tillåtit att någon reservation fogats till detta betänkande med anledning av vår motion om en annan och rättvisare beskattning av de ensamstående. Det enda jag då kan göra är att med adress till familjeskatteberedningen uttala en förhoppning om att denna beredning lyckas finna en god och salomonisk lösning på ett länge debatterat beskattningsproblem — skattetryckets rättvisa fördelning mellan olika kategorier skattskyldiga. Jag har alltså, herr talman, beträffande de refererade motionerna intet yrkande.

Herr talman! Det finns ingen anledning att vid denna sena tidpunkt inför uppbrottet hålla något längre »speech» över detta problem. Jag måste dock erinra om att något har liksom kommit bort i hanteringen vid frågans behandling. När förvaltningskontorets styrelse avgav sitt förslag i ärendet var styrelsen inte enhällig. Det fanns en minoritet som anförde en reservation till styrelsens förslag. Eftersom denna reservation inte har tagits upp till behandling i utskottet, har den så att säga kommit bort på vägen. Tillåt mig, herr talman, att påminna om dess existens och om det i och för sig angelägna bud som den reservationen ändå har i sammanhanget. Utskottet accepterar utan något mera ingående resonemang alternativet vid Sergels torg. När man har hört diskussionerna man och man emellan i riksdagshuset har man fäst sig vid att det avgörande för ställningstagandet oftast har varit, att Sergels torg ligger så mycket närmare Centralstationen. För min egen del tycker jag att detta är en så till vida lättsinnig bedömning som man i alla fall inte skapar en förläggning åt riksdagen för bortåt 10 år med utgångspunkt från att det skall vara så lätt som möjligt att komma dit och därifrån. Man måste väl åtminstone i någon mån ha som riktmärke att en förläggning bör kunna fungera under den tid lokalerna skall utnyttjas. Vid en bedömning av olika alternativ måste det väsentliga vara att man får en förläggning där riksdagen kan utföra sitt arbete och sina uppgifter i mesta möjliga lugn och arbetsro.

Jag vet inte i vilken mån den saken varit föremål för bedömning när utskottet tagit ställning. Om det inte varit så, ber jag att få påminna om problemets existens över huvud taget. Jag är ganska övertygad om, herr talman, att det vore av mycket betydande värde för riksdagens arbete under detta provisorium om man kunde anta det anbud som kungl. byggnadsstyrel sen gett i sammanhanget, nämligen att riksdagen provisoriskt skall inrymmas i den statens byggnad som skapas på Östermalm i kvarteret Garnisonen. Det finns många andra synpunkter som talar för ett sådant arrangemang. Såvitt jag förstår, kan förhållandena där ordnas väsentligt bättre för riksdagens egen del eftersom lokalerna skapas med tanken på att de skall vara administrativa lokaler. Lokalerna vid Sergels torg byggs från helt andra utgångspunkter och med helt andra krav, vilket i sin tur måste återverka på möjligheterna att interimistiskt utnyttja dem för riksdagens arbete. Jag skall inte argumentera ytterligare i denna sak. Jag har funnit det angeläget att den avvikande mening, som kommit till synes i denna fråga, över huvud taget ges utrymme när riksdagen går till avgörandet. Jag hemställer, herr talman, om bifall till den mening som anförts i reservationen till skrivelsen från riksdagens förvaltningskontor.

Herr talman! När herr Andersson i Brämhult säger att bankoutskottet tycks ha accepterat Stockholms stads erbjudande utan något ingående resonemang så tar han kanske litet lätt på det material som är presenterat. Vi har sysslat med denna fråga alltsedan februari månad och haft åtskilliga föredragningar både från Stockholms stad och från kungl. byggnadsstyrelsen. Här har ordnats visningar, här har legat trycksaker, en visning av modeller har pågått under hela vårriksdagen. Det är väl sällan vi haft ett ärende där vi fått så mycket förhandsinformation som i detta sammanhang, både från Stockholms stad och från kungl. byggnadsstyrelsen. Stockholms stad har presenterat en mängd trycksaker, och kungl. byggnadsstyrelsen höll ju för någon tid sedan en stor konferens på Operahuset där man redovisade hela problemkomplexet. När herr Andersson säger att man i resonemangen man och man emellan talar om närheten till Centralen så vet jag inte vilka personer han har träffat. Men jag vill påpeka en sak som väger rätt tungt i det här sammanhanget: Om riksdagen skall inkvarteras provisoriskt i cirka sju år är det väsentligt att man från regeringsbyggnaderna och det nuvarande riksdagshuset kan nå platsen genom att gå dit på sju minuter i stället för att åka taxi till Östermalm i mellan 7 och 25 minuter — beroende på vilken tid på dagen det är fråga om. Men det finns ingen anledning att uppehålla sig alltför mycket vid det här. Herr Torsten Andersson gör intryck av att vara en ganska ensam man i denna fråga, och de argument han använt här i kammaren har han väl också använt vid sammanträden med förvaltningskontorets styrelse. Han har endast tillsammans med ytterligare en ledamot i förvaltningskontoret kunnat prestera den aktuella reservationen. Majoriteten har ju gått på linjen att vi skall acceptera Sergels torg, och det har bankoutskottet också stannat för. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Palm tycker att jag är en ensam man, och det är möjligt att jag är det. Jag förstår att jag inte kan räkna med herr Palms biträde, men jag hoppas att det finns någon i kammaren som har en annan uppfattning än den herr Palm anfört. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

1) uppdra åt förvaltningskontorets styrelse att enligt de riktlinjer som utskottet angivit i utlåtandet ytterligare utreda riksdagens lokalfrågor på längre sikt och utarbeta program för en arkitekttävling avseende förslag till riksdagshus enligt i princip något av alternativen 1, 2 eller 3 i byggnadsstyrelsens utredning »Riksdagens hus», samt

Herr talman! Förvaltningskontoret har, som framgår av detta utlåtande, begärt att få fortsätta arbetet på utredning av riksdagens lokalfråga på längre sikt för inrymmande av en enkammarriksdag. Vad det nu närmast gäller i detta arbete är bemyndigande att få utarbeta program för en arkitekttävling på basis av byggnadsstyrelsens utredning om riksdagens hus enligt tre olika huvudalternativ jämte underalternativ till dessa, tillsammans nio olika alternativ. I min reservation har jag tagit upp en fråga av viss principiell betydelse, nämligen om det inte redan nu bör kunna fastslås att riksdagen skall vara förlagd till Helgeandsholmen eller om möjligheten alltjämt skall bestå för dess förläggning någon annanstans, närmast då till Nedre Norrmalm. Enligt min mening har redan nu så mycket framgått av det utredningsarbete som hittills utförts att det står klart att någon annan plats för riksdagshusets förläggning än Helgeands holmen inte bör ifrågakomma. I så fall är det i själva verket endast en rationalisering av det fortsatta utredningsarbetet att begränsa sig till så få alternativ som möjligt. Det är det jag sökt göra när jag hemställt att det s.k. alternativ 3, som utskottet vill medtaga i arkitekttävlingen, skall utgå och att tävlingen endast skall omfatta omoch nybyggnadsalternativen på Helgeandsholmen, dvs. alternativen 1 och 2. Jag vill erinra om att förvaltningskontoret i sin skrivelse för ett och ett halvt år sedan hemställde att riksdagen skulle ha sin permanenta förläggning på Helgeandsholmen men att bankoutskottet då beslöt föreslå riksdagen att utvidga utredningen även till Nedre Norrmalm. För min del deltog jag inte då i bankoutskottets beslut. Nu har byggnadsstyrelsen utfört den av bankoutskottet begärda utredningen, varmed önskemålet från bankoutskottets och riksdagens sida blivit tillgodosett. För min del anser jag att den politiska traditionen, även om den för all del inte i detta fall är. så gammal, väger synnerligen tungt till förmån för Helgeandsholmen.

Jag har fått det intrycket att förvaltningskontoret i grund och botten såg saken på ungefär samma sätt för ett och ett halvt år sedan, och även nu är förvaltningskontoret tveksamt, om det finns skäl att låta Nedre Norrmalm omfattas av en arkitekttävling. Jag kan naturligtvis även rikta kritik mot alternativet Nedre Norrmalm med underalternativen 3 a, 3 b och 3 c, även om jag mest är för Helgeandsholmen och talar för detta alternativ och mindre mot något annat. Sammanfattningsvis vill jag dock an föra mina invändningar mot Nedre Norrmalm på följande sätt. För det första ger samtliga tre alternativ a, b och c åt riksdagens hus ett inklämt läge bland andra byggnader. En värdig motpol till slottet går enligt min mening inte att skapa på Nedre Norrmalm. För det andra motsätter sig Stockholms stad bestämt alternativen 3 b och 3e. För det tredje kräver alternativ 3 a förvärv av Grängesbergsbolagets, Broströmskoncernens och danska ambassadens hus samt ersättningslokaler för dessa. Det blir det utan jämförelse dyraste av alla hittills redovisade alternativ. Det nyligen av staten för ett 30 tal miljoner kronor inköpta Skandinavbankshuset måste rivas och ersättningslokaler för där befintliga myndigheter därtill anskaffas. För det fjärde blir riksdagens hus — det som vi nu befinner oss i — i verkligheten överflödigt. Det har föreslagits från visst håll i Stockholm att det skulle förvandlas till ett ungdomens hus. Hur därmed än må bli synes det mig ganska klart att en rivning av detta hus i det långa loppet då blir aktuell. Herr talman! Helgeandsholmen är för mig något mer än en av staten ägd holme — det är hela svenska folkets egendom, ett slags nationalegendom i rikets centrum. Här bör enligt min mening riksdagen ha sitt säte. Jag yrkar härmed bifall till den med 1 betecknade reservationen.

Herr talman! Det är klart att det har ställts många frågor under de senaste dagarna i det föreliggande ärendet av skälet att det har strömmat en flod av trycksaker över riksdagsbänkarna under de senaste dagarna vilket har gjort det litet svårfångat att på ett enda ögonblick bli alldeles bekant med de olika alternativ som redovisas i utskottets mycket digra utlåtande som nu lig ger på kammarens bord. Vissa funderingar har kanske också kommit att anmäla sig då brevet från Stockholms stadskollegium delades ut på ledamöternas bänkar på tisdagen. I brevet har en del invändningar kommit till uttryck. Vad bankoutskottet i detta sammanhang föreslår är att riksdagen beslutar att det skall utarbetas program för en arkitekttävlan, avseende förslag till ett nytt riksdagshus av permanent karaktär enligt tre huvudalternativ. I byggnadsstyrelsens utredning »Riksdagens hus» har de tre alternativen redovisats. Det första alternativet handlar om frågan om ombyggnad av nuvarande riksdagshus. Det andra är frågan om nybyggnad av ett hus här på Helgeandsholmen. Det tredje alternativet handlar om en nybyggnad på nedre Norrmalm vid Gustav Adolfs torg, och där finns tre underalternativ: 3 a där man tänker sig att kunna bygga riksdagshuset mellan Fredsoch Jakobsgatorna, 3 b och 3 c från Fredsgatan till områden norr om Jakobsgatan på mark som delvis ägs av staten men till större delen av Stockholms stad. Som kammarens ledamöter observerat i skrivelsen vänder sig Stockholms stadskollegium mot att en sådan arkitekttävlan utsträcks till att omfatta även de två sistnämnda alternativen, alltså 3 b och 3 c från Gustav Adolfs torg till norr om Jakobsgatan. Stadskollegium säger i sin skrivelse: »Kollegiet finner de djupgående ingrepp och störningar i den pågående cityregleringen, som förläggningen av ett riksdagshus enligt alternativen 3 b och 3 c skulle medföra, mycket oroande från stadens synpunkt. Stor risk föreligger sålunda för allvarlig försening av cityplanens genomförande inom den sydliga sektorn.» Så långt skrivelsen. Utan att vi från utskottets sida vill blanda oss i de uppgifter som självklart i första hand är Stockholms stads — mot bakgrunden av det kommunala planmonopolet — vill vi ändå starkt markera att spörs målet angående förläggningen av ett nytt riksdagshus utan tvekan intar en särställning. Vi anser detta vara i allra högsta grad en gemensam angelägenhet för hela svenska folket, om vi tar för givet att en samverkan mellan statsmakterna och Stockholms stad framstår som helt naturlig i en för huvudstaden så utomordentligt betydelsefull stadsplanefråga. Allmänhetens intresse har ökat — och kommer säkerligen att öka — i denna fråga, detta mot bakgrunden av att vi här diskuterar områden i rikets hjärtpunkt där debatten nu kretsat kring frågan om prioritet för ett parkeringshus för bilar och i viss mån utrymmen som väntas tas i anspråk för ett amerikanskt jättehotell i trakten av Brunkebergstorg. Jag vill å bankoutskottets vägnar — och vi är i det närmaste helt eniga — framhålla att ingen av oss har något intresse av att komma i konflikt med Stockholms stads intressen. Vi har med intresse följt den debatt som förts i Stockholm, bl.a.-i generalplaneberedningen, som visar att det finns starkt delade meningar, och den har enligt tidningsreferat också kommit till uttryck i Stockholms stads byggnadsnämnds behandling av frågan. Vi har i utskottet ägnat denna fråga mycken tid, och i anslutning till överläggningarna i utskottet har vi tagit starkt intryck av vad som sägs på sidan 60 i kungl. byggnadsstyrelsens utredning »Riksdagens hus».

<Statsdepartementen planeras flytta från Gamla stan till Nedre Norrmalm. Kanslihuskvarteren kommer att få nya funktioner och delvis utökas. På Nedre Norrmalm planeras sex kvarter omkring Drottninggatan mellan Fredsgatan och Herkulesgatan att nästan helt nybebyggas för statlig förvaltning, i första hand statsdepartementen. Nedre Norrmalm kommer således att inrymma nya regeringsbyggnader vilket kan ses som en lika betydelsefull byggnadsfråga som riksdagshusfrågan. De statliga myndigheter som nu finns inom området kommer att flytta till andra delar av staden. En flyttning av Konstakademien till Skeppsholmen har diskuterats; dess byggnad är i stort behov av upp rustning och måste troligen även grundförstärkas. Härtill kommer de förändringar utanför den statliga sektorn som betingas av stadens saneringsplaner. "Att dessa förhållanden = inträffar samtidigt som riksdagens byggnads fråga aktualiseras måste ses som en unik situation. De förutsättningar den ger för planering och gestaltning av detta stadsparti torde inte återkomma. Ytterligare studier och överväganden som inte kunnat göras inom utredningens ram synes med hänsyn till dessa förutsättningar berättigade.» Så långt utredningen och de centrala synpunkter som man fört fram skriftligen. Bankoutskottet har ansett att dessa synpunkter väger mycket tungt, och utskottet har därför ansett att denna fråga — för att citera utredningen: »unika situation» — bör bli föremål för en genomlysning.

Detta innebär att man beaktar de möjligheter som nu öppnas genom att pröva nya lösningar i vårt lands hjärtpunkt — ett tillfälle som inte borde försittas. även riksantikvarieämbetet behandlar i sitt yttrande dessa aspekter. Frågor av detta slag tilldrar sig ofta ett mycket stort intresse. Det är mycket intressant att ta del av de starkt delade meningar och de hårda debatter som kommit till uttryck i den offentliga debatten och som fördes åren före sekelskiftet då det var aktuellt att flytta riksdagshuset från den traditionsrika Riddarholmen till Helgeandsholmen där så småningom nya traditioner skulle skapas. Den gången företrädde Stockholms stad de estetiska värdena och staten de praktiska. Detta har behandlats i åtskilliga historiska verk och vi kan hitta en hel del om detta i olika stockholmiana. Nu hoppas 1968 års bankoutskott att någon frontställning inte skall åstadkommas i den här frågan även om det nu snart ett hundra år senare kan finnas risker för att grupperingarna blir omvända i detta sammanhang. Naturligtvis har ingen i utskottet haft en tanke på att företaga sig något som skulle leda till en konfliktsituation mellan staten och Stockholms stad. Självfallet är vi helt medvetna om det kommunala planmonopolets innebörd, och därför innebär utskottets yrkande i detta sammanhang ett förslag att riksdagens förvaltningskontor får i uppdrag att utarbeta program för en arkitekttävlan avseende de olika alternativ som nämns i utskottets skrivning. För att ytterligare bemöta de farhågor som stadskollegiets skrivelse har väckt vill jag hänvisa till vad som sägs i utskottets utlåtande på sidan 4, vilket också är en central punkt i den här frågan. Där heter det: »Utskottet vill slutligen understryka att den etapp av lokalfrågans behandling som nu förestår innefattar förberedelserna för en arkitekttävling. Till frågan om tävlingens slutliga utformning, inklusive tävlingsvillkoren, får riksdagen alltså senare ta ställning. Utskottet vill dock redan nu framhålla att det knappast kan finnas skäl att, såsom förvaltningskontorets styrelse tycks avse, utestänga icke-nordiska arkitekter från deltagande 1 tävlingen. Den fortsatta utredningen och arkitekttävlingen bör, såsom =<förvaltningskontorets styrelse anför, organiseras ”i samarbete mellan riksdagen, Kungl. Maj:t och staden”, vilken senare alltså får tillfälle till full insyn och medverkan i arbetet. Med ”Kungl. Maj:P torde förvaltningskontorets styrelse avse även de Kungl. Maj:t underställda myndigheter som kan beröras av saken. Särskilt vill utskottet understryka vikten av att statens planverk och riksantikvarieämbetet får tillfälle att ta del i planläggningen av arkitekttävlingen.» Ett bifall till utskottets förslag innebär att riksdagen håller dörrarna öppna för en lösning i vid mening i avvaktan på att riksdagen senare har att besluta om arkitekttävlingen mera i detalj och om dess omfattning. Herr talman! Jag vill med de anförda synpunkterna yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig börja mitt anförande med att erinra om den debatt som vi förde här för ungefär 14 dagar sedan om kvarteret Garnisonen och det kommunala planmonopolet i det sammanhanget. Jag hade då en känsla av att mina meddebattörer, herrar Torsten Andersson och Bertil Petersson kanske inte tog så allvarligt på vad jag vid det tillfället sade om hur svårt det var att förhandla med staten. Jag har särskilt tagit del av herr Torsten Anderssons mycket starka försvar av kommunernas rättigheter i detta fall, när han i den debatten förklarade att det för honom var angeläget att hålla styvt på det kommunala planmonopolet och att staten inte i kraft av sin egen styrka skall sätta sig på kommunerna. Jag har verkligen blivit bönhörd över hövan i min önskan att skaffa bevis för hur staten uppträder mot kommunerna i sådana här ärenden. Jag har velat erinra om den tidigare förda diskussionen här för att alla de som är intresserade av att den kommunala självstyrelsen inte kränks skall ha klart för sig vad som håller på att hända just nu, när vi skall ta ställning till en arkitekttävling för olika alternativ om var ett riksdagshus skall placeras. I utskottsutlåtandet redovisas att Stockholms stad har avstyrkt en sådan utformning av riksdagshuset på Nedre Norrmalm som skulle överskrida en gränslinje som bestäms av Jakobsgatan. Till yttermera visso har staden understrukit detta i en särskild skrivelse som vi har fått. Blir det i dag ett majoritetsbeslut för ett riksdagshusalternativ som går över demarkationslinjen vid Jakobsgatan, är det ingen som helst tvekan om att man kränker det planmonopol som herr Torsten Andersson så bestämt talade för. Med min utgångspunkt måste jag också reagera när förvaltningskontorets styrelse uttalar följande: »Med respekterande av det kommunala planmonopolet anser förvaltningskontorets styrelse ändå att övervägande skäl talar för att en arkitekttävling bör omfatta Nedre Norrmalmsalternativet.» Uttalandet är besynnerligt inkonsekvent. Jag förstår faktiskt inte hur man kan respektera stadens synpunkter och på samma gång trampa dem under fötterna, ty det är just det man gör om man överskrider den gräns som markeras av Jakobsgatan. För egen del, herr talman, har jag ett förflutet i denna fråga. Det är något mer än ett år sedan som jag uttalade viss tillfredsställelse över att man hade kommit fram med tanken på att riksdagshusdiskussionen skulle utvidgas till att gälla även Nedre Norrmalm.

Jag kommer emellertid ändå inte att göra det, i varje fall inte i första hand, utan föroråar den reservation som herr Åkerlund står bakom. Jag har två väsentliga och bärande skäl för ett sådant ställningstagande. När jag har varit med om att hjälpa till att dra in frågan om ett riksdagshus vid Gustav Adolfs torg i debatten — ett riksdagshus i hjärtat av huvudstaden — har jag föreställt mig att även vår generation skulle kunna skapa ett monumentalhus, att här skulle resa sig ett värdigt minnesmärke över det bästa i vår tids arkitektoch byggnadskonst. I bankoutskottets utlåtande har jag läst mig till att detta inte alls är meningen. Ett riksdagshus, baserat på ett sådant lokalprogram som nu måste uppställas, kommer att utgöra en byggnad av helt annat slag än det nuvarande riksdagshuset, säger man. Det nya riksdagshuset kommer till icke ringa del att få prägel av kontorsbyggnad. Av kontorsbyggnad! ärade kammarledamöter. Och jag ser för mitt inre öga en byggnad som skatteskrapan på Söder eller som de fem höghusen vid Sergels torg ligga vänd mot Gustav Adolfs torg, mot Strömmen, mot slottet. Och det är förvisso ingen skön syn. Jag är naturligtvis också i viss utsträckning påverkad av studiet av den karta som ingår i handlingarna. Jag kan konstatera att en riksdagsbyggnad enligt alternativet 3 a blir en byggnad på ett par hundra meters längd, ungefär som den kontorsbyggnad som nu skall projekteras för kvarteret Garnisonen och som vi har kunnat ta del av ute i sammanbindningsbanan under ett par månaders tid. Det är förvisso inte heller någon tanke som värmer hjärtat att sätta sig in i att Gustav Adolfs torg skulle få en sådan lång kontorsbyggnad. Herr talman! Med nu angivna utgångspunkter ansluter jag mig till herr Åkerlunds reservation.

Herr talman! Trots den sena timme som vi nu är inne i och den långa diskussion med delade meningar i olika frågor som har förevarit denna dag vågar jag ändå beteckna detta hus som något av en fridens boning. Man kan ju desto säkrare göra detta när man tar del av uppfattningarna från utlandet, där buanden, bänklockslagning, utmarsch under kampsånger, vaktmästare och polis i salen, som hindrar sådant, förekommit trots allt. Här har vi en talman som vakar över ordningen och gör det på ett excellent sätt. Anledningen till att jag säger detta är helt enkelt att jag tror att även denna fråga bör kunna lösas i samförståndets tecken, om viljan finns därtill. Jag hoppas att det skall kunna ske trots bankoutskottets för Stockholms stads intressen negativa ställningstagande. I den skrivelse som utskottets föredragande omnämnde från Stockholms stadskollegium och som lades på riksdagens bord i förrgår, redovisade man skälen till detta ställningstagande från kollegiets sida. Bankoutskottet vill ju som har nämnts att den blivande arkitekttävlingen skall omfatta ej blott Helgeandsholmen utan även Norrmalmsalternativen a, b och c. Staden anser sig kunna biträda Helge Jag vågar påstå att den övervägande meningen i Stockholms kommunala kretsar är att bästa läget för den blivande permanenta riksdagsbyggnaden allt fortfarande är Helgeandsholmen. När emellertid frågan tagits upp om en förläggning till Norrmalm och då vid Gustav Adolfs torg, har stadskollegiet uttalat sig för att tävlingen skulle omfatta även detta alternativ, dock med gräns åt norr vid nuvarande Jakobsgatan. Detta är ett tillmötesgående gentemot utredningsönskemålen. Man talar i debatten bl.a. om monumentalläget och tanken på en pendang till slottet osv. Att Helgeandsholmen «erbjuder friare och monumentalare möjligheter kan väl knappast bestridas. Och att stormaktstidens palatstänkande skall få slå igenom till den grad, att man vid Gustav Adolfs torg skulle markera folkmakt kontra kungamakt, finner jag icke särskilt tilltalande. Ett värdigare, friare och monumentalare läge än Helgeandsholmen går i dag inte att finna i denna stad. Ej heller är det tilltalande att tomheten vid det nuvarande riksdagshuset under icke-sessionstider skall flyttas över till Gustav Adolfs torg. Den ödslighet som präglar området här vid de tider då session icke pågår är icke önskvärd vid ett så centralt torg som Gustav Adolfs torg. Vi är många som har hoppats att när bankhusen försvinner därifrån skulle man kunna få en livligare plats än vad man nu har med detta som också betecknas som en död punkt under kvällstid. Från stadens sida har man emellertid, som jag nyss nämnde, trots dessa synpunkter accepterat Norrmalmsalternativet 3 a. Att vi icke vill gå längre beror på de olyckliga konsekvenser som ett överskridande av gränsen Jakobsgatan skulle medföra för den pågående cityregleringen. De djupgående ingrepp, störningar och förseningar som ett bifall till alternativen 3 b och 3 c skulle medföra är oroande, och en allvarlig försening av cityplanens genomförande för den sydligare sektorn blir en ovillkorlig följd av nämnda åtgärd. Man måste planera om gator och kvarter, och även en del trafiktekniska förändringar blir ett ofrånkomligt resultat. Inte minst kommer denna förskjutning på framtiden av planens genomförande att verka oroande för stadens näringsliv. Möjligheten att åstadkomma ett funktionsdugligt city avvaktas med otålighet från näringarnas sida. Kontinuiteten i regleringsarbetet, som bygger på en rationellt arbetande och obruten kedja av evakueringar, rivningar och nybebyggelse, riskeras. Det är således — och det vill jag understryka — inte av oginhet gentemot riksdagen och dess bankoutskott som staden hemställer att bankoutskottets förslag måtte ändras så till vida att prövningen av frågan om ett nytt riksdagshus icke kommer att omfatta alternativen 3 b och 3 c utan endast 3 a och Helgeandsholmen. Staden vill på allt sätt, som icke äventyrar framtida utvecklingsintressen, samråda och samarbeta med riksdagens representanter. Vi noterar också med tillfredsställelse att utskottet uttalat sig för samarbete mellan riksdagen, Kungl. Maj:t och staden, enligt vilken mening staden också skulle beredas tillfälle till full insyn och medverkan i arbetet. Byggnadsstyrelsen har uttalat att om Stockholms stad vid bedömningen av förutsättningarna skulle avstyrka en förläggning av riksdagshuset till nedre Norrmalm, skulle detta alternativ definitivt föras åt sidan. Byggnadsstyrelsen har alltså tillmätt stadens uppfattning en avgörande betydelse. Jag beklagar djupt att bankoutskottet icke ansett sig vilja biträda nämnda mening, men jag ger gärna mitt erkännande för den samarbetsvänliga tonen i yttrandet. Stockholms stad är nu angelägen om att det nya riksdagshuset bildmässigt och i funktionellt hänseende får en så dan placering att det estetiskt och på ett tillfredsställande sätt infogas i de skönhetsupplevelser Stockholm i dag erbjuder både svenskt och utländskt. Låt mig till sist, herr talman, säga att det nuvarande riksdagshuset föddes också i strid. Man kämpade om läge och platsens utformning, om byggnadens arkitektur, placering och dess stadsbildsmässiga inverkan. När huset stod färdigt blev det både strid och process om pålar och spik, och den dåvarande kvalificerade arkitektopinionen dömde ut byggnaden från praktiskt taget alla synpunkter. Man lyckades samlas kring tesen att byggnaden var ful och anskrämlig. Den uppfattningen har ju levt vidare, och under årtionden har man ältat den meningen. Men hur är det nu? Jo, en hel del arkitekter anser att huset är vackert. Gemene man har accepterat det, och nu finns det många kretsar som slår vakt om byggnaden. Dess yttre får icke röras, knappast vidröras, annat än när det gäller putsen. Men hur blir det med de oppositionella bakterierna på pålarna? Fordrar inte också de en viss hänsyn? Nödgar inte de till åtgärder vid valet av läge? Så småningom måste dock något ske med detta hus. Det kan icke få förfalla. Varför icke då föra tanken framåt genom att tänka på att riva och bygga nytt? Eller skall det bli en upprepning av gamla motsättningar vid födslovåndorna för det nya riksdagshuset? Jag hoppas att de emellertid icke skall bli så svårartade att de förhindrar tillkomsten av en ändamålsenlig, vacker och Stockholmsprydande symbol för samarbetet mellan stat och kommun under 1960 och 1970-talen. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag i första hand bifall till herr Åkerlunds reservation, i andra hand till den mening som företrätts i stadskollegiets skrivelse till riksdagen.

Herr talman! Herr Lidgard uppehöll sig mycket vid det kommunala planmonopolet och talade för att man borde skapa en monumentalbyggnad. Han vände sig mot det remissvar som vi i stor utsträckning har tytt oss till, i vilket man understryker de rationella och funktionella synpunkterna för ett modernt hus där vi kan arbeta på ett rationellt sätt. Det framgår av utskottets skrivning att man tror att riksdagens intressen betjänas bäst på det sättet. Jag vill inte stanna vid ett resonemang om vad som är skön syn och icke skön syn. Då ger vi oss in på ett område där vi kan uppehålla oss halva natten. Men om ett parkeringshus i trakten och ett amerikanskt jättehotell blir så mycket skönare än ett modernt riksdagshus, det vill jag inte ge mig in på nu. Det blir en sak som vi får bedöma när vi får alla arkitektförslagen alt jämföra. Herr Carl Albert Anderson gav uttryck för den meningen att det fanns stora möjligheter att åstadkomma en lösning i samförstånd. Det är glädjande att Stockholms stads främste representant ger uttryck för den meningen så otvetydigt och på samma klara sätt som utskottet gjort i sin skrivning. Herr Anderson anser att förslaget dock går i negativ riktning ur Stockholms stads synpunkt. Det är beklagligt — vi har ju här egentligen bara att hävda riksdagens intressen. Men om man den ena gången har motvind, får man medvind vid ett annat tillfälle. Alldeles nyss beslöt vi att lägga provisoriet vid Sergels torg, och det är väl ett intresse som — vad jag kan förstå — Stockholms stad har delat med riksdagen. Vad gäller det monumentala läget på Helgeandsholmen skall jag naturligtvis inte diskutera Stockholms kommunalhistoria med herr Carl Albert Anderson, den kan han mycket bättre än jag. Men det är mycket fascinerande att läsa om de mycket hetsiga diskussioner som fördes på 1890-talet, innan man band sig för att lägga riksdagshuset på Helgeandsholmen. För den som får gott om tid i sommar kan det vara värdefullt att leta fram de skrifter och handlingar som behandlar just dessa frågor. Då var starka intressen i Stockholms stad motståndare till att förlägga riksdagshuset här. Denna placering var närmast en följd av statens intressen. Men, som sagt, det kan ju vara lämplig semesterlektyr i hängmattan.

För det första har vi häktat på statens planverks remissyttrande, vari också kungl. byggnadsstyrelsen säger att vi befinner oss i en »unik situation» när det gäller att dana Nedre Norrmalm på lång sikt. För det andra är meningarna inte odelade i Stockholms stad om hur denna del av rikets hjärta skall utformas. För det tredje poängteras det i statens planverks remissyttrande att frågan måste lösas på längre sikt. Vid byggandet av ett nytt riksdagshus måste man ta hänsyn till flexibiliteten för att kunna möta nya behov för riksdagens räkning på längre sikt. Man har även nämnt den rationella sammankopplingen med regeringsbyggnaderna, som ju avses förläggas till Nedre Norrmalm och få riksdagshuset i sin omedelbara närhet. Planverket understryker också i sitt remissvar — det gäller väsentliga saker — vad generalplaneberedningen sade i sitt expertutlåtande så sent som den 29 november 1967.

Planverket anför: »I det långsiktiga perspektivet framstår det som det mest hållbara lokaliseringsalternativet, trots de initialsvårigheter som är förknippade med ett sådant genomförrande.» Planverket säger också att det »utgår från att i denna för både huvudstaden och riket viktiga angelägenhet staden är villig att medverka till en omprövning av den nyligen av staden antagna cityplanen i här aktuella delar». Om detta är möjligt, får väl kommande förhandlingar visa. Ja, ärade kammarledamöter! Vi skulle dåligt förvalta vår roll som riksdagens bankoutskott om vi lät detta remissyttrande från det statliga specialorganet förbli obeaktat vid denna frågas behandling. Det skulle framstå såsom än mera uppseendeväckande bl.a. mot bakgrunden av vad som sägs i planverkets instruktion, som antogs här i fjol och där planverkets roll som central förvaltningsmyndighet för ärenden rörande planläggning av bebyggelse och byggnadsväsendet slås fast. Planverkets centrala roll, som riksdagen själv har givit det, framgår också av att planverket övertog dessa speciella uppgifter från kungl. byggnadsstyrelsen och att planverket dessutom är chefsmyndighet för länsarkitektsorganisationen. Herr talman! Bankoutskottet anser sig därför vara i ett tillräckligt betryggande gott sällskap för sitt ställningstagande.
Herr talman! När riksdagen går att definitivt fastställa konturerna för det hus där dess förhandlingar skall komma att äga rum under decennier och kanske halvsekel framåt eller mera, är det vissa synpunkter som man framför allt måste anlägga. Här har nämnts att huset skall vara funktionellt riktigt utformat. Den frågan kan vi nu inte diskutera närmare — vi får ta ställning till den när resultatet av arkitekttävlingen föreligger. Men vi vill och får väl förutsätta att det fackfolk, som skall syssla med problemen, kommer att ge riksdagen förslag som blir funktionellt tillfredsställande. Vidare måste de trafiktekniska problemen beaktas. I det fallet tror jag att läget är tillfredsställande när det gäller samtliga alternativ. Mycket är inte heller att säga härom i dag. Men slutligen gäller det husets arkitektoniska utformning.

Det hus där vi nu befinner oss vållade mycken strid vid dess tillkomst. Många fördömde på den tiden dess utseende, och negativa omdömen har fällts även senare. Men jag tror i likhet med herr Carl Albert Anderson att man under årtiondenas gång har förlikt sig med den arkitektoniska utformningen av Helgeandsholmen.

För min personliga del har jag med yttersta svårighet kunnat övervinna mig själv därhän att jag inte avgett reserva tion mot alternativet rivning av byggnaden här på Helgeandsholmen. Jag tycker att man vid ett sådant här tillfälle skall vara generös och släppa fram de olika möjligheter som proponeras och de önskemål som framföres. Men jag motsätter mig — i den mån jag har möjligheter till det under den korta tid jag har kvar i denna kammare — att riksdagshuset rives och ersättes med ett nytt, utformat efter vår tids arkitektoniska smak och inriktning. Jag tror att det blir ytterligt svårt för vår tids arkitekter att på denna holme utforma ett hus som bättre smälter in i sin omgivning än riksdagshuset i dag gör. Jag har i alla fall inte motsatt mig att alternativet får gå fram till den arkitektpristävlan som kommer att anordnas. Men jag måste säga mig att vilketdera av de tre alternativen vid Gustav Adolfs torg man än väljer, blir det sannolikt inte lätt för att arkitekterna att klara utformningen. Som lekman föreställer jag mig att alternativ 3 a, med »långkatekesen» från Drottninggatan till i höjd med operahuset, erbjuder en utomordentligt svår uppgift för vilken skicklig arkitekt som helst då det gäller att på ett lyckligt sätt utforma framtidens stadsbild. Jag har funnit det angeläget att få framföra det jag nu sagt, men jag begärde ordet främst för att få ta upp en annan sak, som jag nu skall beröra.

Det är också kommunikationstekniskt sett det bäst belägna alternativet, vilket kammaren även tidigare tycks ha accepterat.

Jag tror att det vid torgets södra sida skulle kunna göras en mycket vacker monumental fasad, som skulle göra det centrala torget en utomordentlig tjänst arkitektoniskt sett. Jag har därför, herr talman, reserverat mig till bankoutskottets utlåtande och anslutit mig till förslaget i reservation 2.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

Vid behandlingen av bankoutskottets utlåtande nr 48 har kamrarna stannat i skiljaktiga beslut, i det att denna kammare under punkten 1 bifallit utskottets hemställan, medan andra kammaren bifallit reservationen av herr Åkerlund. Sammanjämkning av kamrarnas skiljaktiga beslut skall alltså ske. För att möjliggöra bordläggning av blivande utskottsmemorial i anledning av kamrarnas skiljaktiga beslut hemställer jag, att kammaren ajournerar kvällens sammanträde till kl. 00.30. Bankoutskottet sammanträder omedelbart efter det att båda kamrarna ajournerat sina förhandlingar. Det har redan skett för andra kammaren.